Fru talman! Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta situationen för vårt lands hyresgäster under den nu pågående pandemin och om regeringen avser att på allvar beakta Hyresgästföreningens förslag till lättnader under den nu pågående pandemin och rekommendera Sveriges Fastighetsförbund att följa de förslag till lättnader för hyresgästerna som Hyresgästföreningen har framfört. Jag vill inledningsvis understryka att vi befinner oss i ett extremt läge med ett virusutbrott som ger allvarliga konsekvenser för hela samhället. Världsekonomin och den svenska ekonomin bedöms gå in i en lågkonjunktur med fallande bnp. De omfattande varsel som rapporterats visar på en fallande sysselsättning. Många har blivit, eller riskerar att bli, arbetslösa. Regeringen, tillsammans med samarbetspartierna, arbetar hårt för att begränsa effekterna av coronapandemin och lindra konsekvenserna för medborgare och företag. Regeringen har exempelvis presenterat ett krispaket för jobb och omställning som innebär en tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring, en mer aktiv arbetsmarknadspolitik, fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor, fler möjligheter till yrkesutbildning och slopat fribelopp i studiemedlen. Regeringen har också presenterat åtgärder som gör det enklare för företag att låna och som minskar kostnader för företag, stöd till vissa branscher samt ett kraftigt tillskott på sammanlagt 22 miljarder kronor till regioner och kommuner. Det är exceptionella åtgärder som vidtas för att se till att människor inte förlorar sitt arbete eller som på olika sätt bidrar till att upprätthålla inkomster och betalningsförmåga hos dem som trots allt gör det. Avslutningsvis vill jag betona att regeringens ambition självklart är att förhindra att människor drabbas av hemlöshet på grund av den pågående coronapandemin. Vi följer utvecklingen på bostadsmarknaden noga, och vi befinner oss i ett läge där vi inte utesluter några åtgärder. Vi har en dialog med bland annat Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta för att få en bild av vilka insatser som kan komma att behövas, och det gläder mig att hyresvärdar överväger, eller redan har genomfört, åtgärder för att undvika att hyresgäster vräks.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret och redogörelsen av vad regeringen gör för bostadsmarknaden men också för arbetsmarknaden, och särskilt satsningar på företag. Som ministern anger i svaret varslas och permitteras många under coronapandemin. Många av dem bor i hyresbostäder. Många av lönearbetarna, oavsett anställningsform, blir nu utan inkomst. En stor del av dem lever på marginalen och får problem med att betala sin hyra. De flesta människor som arbetar inom hotell-, restaurang och turistbranschen men också inom kultursektorn är varslade. Hyresgästföreningen varnar redan för masshemlöshet. Dessvärre har vi ännu inte sett något konkret förslag från regeringen om vad den gör för hyresgästerna. Däremot har regeringen intresserat sig mycket för att bankerna ska underlätta för bostadsrättsinnehavarna. Det är korrekt och bra. Men det förväntas också av regeringen att den gör konkreta satsningar och inte bara för en dialog med Hyresgästföreningen. Jag har, precis som bostadsministern, fått information om att Hyresgästföreningen får massor med samtal. Många människor är mycket oroliga över hur deras situation kommer att se ut. Med anledning av detta har jag ställt några frågor som jag anser att jag inte har fått svar på. Kommer regeringen att inrätta till exempel en statlig fond för att underlätta och stödja hyresgäster som kommer att drabbas av denna internationella kris, covid-19-pandemin? Och kommer regeringen att göra andra lättnader liknande dem som man har gjort för bostadsrättsinnehavarna, alltså att man har släppt amorteringskraven under en tid framöver? Det är bra. Jag menar inte att dessa satsningar är dåliga; det ska jag absolut inte säga. Men vi har 3 miljoner människor som bor i hyresbostäder, och många av dem har osäkra anställningar. Många är också kvinnor och ensamstående, och många bor i redan utsatta områden. För att vi ska förebygga vräkningar och uppsägningar av hyresgäster måste regeringen satsa redan nu och inte vänta och se vad som kommer att ske. Så gjorde man inte när det gällde bankerna. Man stärkte bankerna, och man stärkte företagen men inte allmännyttan och inte hyresgästerna.
Fru talman! Jag tackar Amineh Kakabaveh för att hon väcker denna fråga. Det är en otroligt viktig fråga. Det är uppenbart för oss alla att detta är en hälsokris, där covid-19 har slagit hårt mot vårt land och mot resten av världen. Det har samtidigt lett till en svår ekonomisk situation, och det är många företag som har stora svårigheter. Om inte regeringen hade agerat hade risken varit stor att väldigt många företag hade gått i konkurs och varit tvungna att varsla eller avskeda många människor som då hade blivit av med sin ekonomiska trygghet. Vi har varit tvungna att agera unikt snabbt och med unikt stora åtgärder på väldigt kort tid. Vi har redan nu under bara några veckor lagt fram reformer i storleksordningen 110 miljarder kronor för att se till att vi verkligen kan motverka dessa effekter och se till att vi kan ta ansvar för att coronaepidemin hålls nere och att vi kan ta hand om alla som blir sjuka. Men inte minst har vi gjort detta för att kunna se till att ge lättnader för företagen och se till att företagen kan klara av denna situation och till exempel genom korttidspermitteringar, korttidsarbete, kunna ge människor möjlighet att ha kvar sitt arbete men gå ned i arbetstid. Staten går där in och betalar en stor del av kostnaden, så att människor faktiskt kan få en försörjning och klara av att betala till exempel sin hyra. Detta har varit helt avgörande åtgärder. Hade vi inte vidtagit dessa åtgärder hade vi haft en oerhört mycket svårare situation nu. Då hade väldigt många fler människor suttit med en stor oro över hur de skulle kunna klara av att köpa mat till sina barn, kunna betala hyran och behålla sin bostad. I och med att det har varit ett så enormt snabbt förlopp måste vi ta saker steg för steg. Vi måste börja med det mest akuta, och sedan ta oss framåt mot det som kan vänta åtminstone ett tag. Vi har sett att hyresmarknaden är någonting som vi också känner en oro för. Det är såklart helt centralt att den ekonomiska krisen och hälsokrisen inte i nästa steg också leder till en hemlöshetskris då många människor blir av med den trygghet som de har i form av sin egen bostad. Det är helt centralt för att man ska kunna bygga ett bra liv. De åtgärder som vi har vidtagit har gjort att väldigt många nu kommer att klara av att faktiskt behålla sin bostad och betala sina räkningar. Men vi är inte nöjda med detta, utan vi kommer att fortsätta arbeta för att möta de effekter som vi nu ser av coronakrisen. Vi har faktiskt redan agerat i förväg för att börja underlätta när det gäller just risken för vräkningar. Vi gav till exempel länsstyrelserna i regleringsbrevet för i år i uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete för att motverka vräkningar av barnfamiljer. Det är ett exempel på hur staten tillsammans med kommunerna kan hjälpas åt att ta ett stort ansvar för att människor inte ska hamna i den enormt svåra situationen att bli av med sin bostad. Särskilt viktigt är det just nu när det dessutom finns en hälsorisk. Om man inte kan klara sin hygien och se till att man kan hålla en social distansering finns risken att man dessutom blir sjuk på köpet. Det är därför extra viktigt. Vi har också haft en dialog med hyresmarknadens parter. Vi har tagit kontakt med Hyresgästföreningen, och suttit i distansmöte för att inte sprida smitta, för att just få en gemensam bild av situationen och för att tillsammans visa hur vi kan hjälpas åt i våra olika roller. Det finns hyresvärdar som i dessa kristider har tagit mycket positiva initiativ för att motverka vräkningar. Till exempel Framtiden i Göteborg och Gavlegårdarna i Gävle är några som jag vill lyfta fram och som har gjort mycket bra insatser för att hjälpa sina hyresgäster. Vi vill också fortsatt tala med parterna för att se hur vi på bästa sätt kan hjälpa till för att se till att ingen blir av med sin hyreslägenhet. Det är detta som är regeringens mål.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för redogörelsen. Jag och många uppskattar dessa snabba satsningar på arbetsmarknadsområdet men också satsningar för att stoppa vräkningar, som annars skulle ske, vilket gör att människor nu känner sig trygga. I vårt system står det i lagen att om man inte betalar sin hyra får man en påminnelse, och därefter kommer man i alla fall att få varningar. Dessa satsningar är därför betryggande. De exempel som statsrådet tog upp är kommunala bostadsbolag som faktiskt utan att ha fått incitament redan hjälper sina hyresgäster. Vilka företag har utan statens stöd hjälpt några anställda? De satsningar som görs är mycket bra. De görs i företag där många människor har trygga anställningar. Men jag talar om en grupp som har otrygga anställningar på arbetsmarknaden och som redan har det tufft att betala räkningar. Nu är också många barn hemma och man måste betala extra för mat och annat. Man har också hyran och alla andra extra kostnader på grund av coronapandemin på halsen. Därför finns det all anledning för regeringen att redan nu satsa konkret. Samtal är bra. Men jag menar att vi inte kan vänta. Folk blir bostadslösa. Sedan ska vi föra samtal och göra olika insatser. När det gäller förslaget att inrätta en fond: Detta handlar inte bara om coronakrisen. Vi vet inte vad som kommer att hända nästa år eller om två år. Därför är det bra, i förebyggande syfte, att hyresgästerna, allmännyttan och andra känner att det finns stöd för en framtid som är säkrare och starkare för landets hyresgäster. Bankerna får incitament i form av skattelättnader för dem som äger sin bostad, och det är bra - men varför skulle man inte kunna ha samma satsningar, direkt, i stället för att vänta och diskutera? Vi vet inte vad som kommer att hända om en eller två månader. Vi vet inte hur många som får komma tillbaka till de företag som redan har fått stöd, för allt är så osäkert. Även om det blir bra igen om ett år och alla som har haft ett arbete får tillbaka det då - vad ska de göra under ett års tid? Hur ska man garantera att de kan betala? Ska de gå till socialtjänsten? Hur stärker man socialtjänsten? Kommer regeringen att till exempel ge mer bostadstillägg eller höja bostadsbidragen? Det skulle vara väldigt bra. Jag undrar om regeringen kommer att genomföra dessa förslag.
Fru talman! Det är sant att hyreslagen säger att man måste betala sin hyra för att kunna behålla sitt kontrakt, men det finns också skyddsmekanismer i hyreslagen. Det finns till exempel en tröghet inbyggd så att den som inte kan betala sin hyra ändå kan få en chans att återvinna sitt kontrakt om man kommer in med åtgärder och visar att man faktiskt kan betala sin hyra framöver. Det finns också ett krav på hyresvärden att anmäla till socialtjänsten innan ett kontrakt sägs upp, så att det finns en möjlighet för kommunen att gå in och ge stöd till hyresgästen. Det är viktigt att påminna om att vi har skjutit till ett historiskt stort stöd till kommunerna - bara under det här året har vi skjutit till 22 miljarder kronor till kommunerna och regionerna för att man ska kunna göra insatser för att möta coronakrisens effekter. De pengarna kan användas på många olika sätt; till exempel kan man sänka kraven på avkastning i de kommunala bostadsbolagen och på det sättet ge dem utrymme att vara mer generösa mot hyresgästerna, som då kan få anstånd med hyran. Man kan också använda pengarna för att stärka socialtjänstens möjligheter att hjälpa människor som hamnar i en ekonomiskt utsatt situation och ge dem stöd så att de just kan behålla sina hyreskontrakt. Lyckas man få människor att behålla sina hyreskontrakt även under den här extremt svåra situationen är det någonting som alla parter tjänar på. Självklart tjänar den som har kontraktet och som får behålla sin sociala trygghet i form av sin bostad på det, och hyresvärden får en hyresgäst som kan fortsätta att betala hyror under kommande år, det vill ge säga långsiktiga intäkter. Kommunen får också möjlighet att hjälpa människor snabbt och effektivt i stället för att riskera att hamna i en situation där människor behöver stöd och hjälp under lång tid och på höga nivåer. Här finns alltså starka skäl för alla parter att försöka hjälpas åt för att lösa varje unik situation. Det är självklart hyresmarknadens parter som har huvudansvaret för att försöka lösa situationen. När man som hyresgäst upptäcker att man har svårt att betala sin hyra är det bästa man kan göra att ta kontakt med sin hyresvärd och försöka få till en förhandling. Man säger: Nu har jag de här svårigheterna - kan vi hjälpas åt för att lösa situationen? Erfarenheten är att många hyresvärdar faktiskt försöker vara hjälpsamma, för de vill ju vårda kontakten med den kund som hyresgästen faktiskt är. Jag vill också säga tydligt att vi från regeringens sida inte utesluter några åtgärder i det här läget. Det är en unikt svår situation, och vi måste vara beredda att göra allt som står i vår makt för att motverka de negativa konsekvenserna av coronakrisen. Där ingår att titta på många olika åtgärder, till exempel om staten kan ta en mer aktiv roll i att skjuta till resurser. Vi har redan skjutit till väldigt mycket pengar till kommuner och regioner, men som ett exempel har vi även gått in med pengar till företag för att lyfta av dem de fasta kostnaderna enligt deras kontrakt med hyresvärdarna - eftersom det är en så stor utgift för företagen. För att företagen ska kunna fortsätta ge sina anställda lön och ekonomisk trygghet har vi avsatt pengar för att kunna hjälpa hyresvärdarna att vara generösa. Jag tycker att vi måste vara beredda att titta på många olika åtgärder för att även framåt kunna hjälpa människor att behålla den sociala trygghet som en bostad innebär. I bästa fall handlar det ändå om en begränsad tid då vi har den här enormt svåra ekonomiska situationen. Min uppmaning till alla parter - kommuner, regioner, hyresvärdar och Hyresgästföreningen - är att det nu är läge att hjälpas åt. Nu är det läge att försöka sträcka ut händer och hjälpa varandra att lösa situationerna. Mitt tydliga medskick är att staten absolut är beredd att göra sin del för att hitta lösningarna.
Fru talman! Det är väldigt positivt att regeringen inte utesluter något, det vill säga att det inte finns någon tveksamhet gällande om man kommer att göra insatser. Men jag måste ändå betona att kommunerna och regionerna har varit i behov länge; de gick på knäna redan före coronapandemin. De skulle därför behöva dubbelt så många miljarder för att klara vård, omsorg och det underskott som många kommuner har medgivit under de senaste årens nedskärningar, utförsäljningar och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg det. De hade behövt pengarna. Nu är det dock en helt annan situation. Nu är det verkligen en världskris och en hälsokris för miljoner människor i världen. I Sverige är det flera tusen människor som drabbas av detta, och vi måste se till ingen blir av med den bästa och viktigaste tryggheten man har, nämligen bostaden. Om man har hamnat i ett läge där socialtjänsten kommer in är det allvarligt. Socialtjänsten kommer då att ställa krav på att man ska sälja bilen och annat, och då blir folk av med mycket annan trygghet. Jag är socialarbetare och vet hur det känns att komma till socialtjänsten, men lagen säger detta. Därför hoppas jag att regeringen så fort som möjligt ser över bostadstilläggen och bostadsbidragen, ser till att kommunerna får mer förstärkning samt inrättar en hyresfond eller en statlig fond för att hjälpa till.
Fru talman! Jag riktar återigen ett tack till Amineh Kakabaveh för att hon tar upp en viktig frågeställning. Det är värt att påminna om att det aldrig någonsin har getts ett så stort tillskott till kommuner och regioner som regeringen nu ger. Det är pengar som kommer att göra väldigt stor nytta. Jag delar dock Amineh Kakabavehs bedömning att det är en svår situation att vara beroende av försörjningsstöd och av kommun och socialtjänst, och det är just därför vi har gjort enormt stora insatser för att människor ska kunna behålla sina arbeten och sin ekonomiska trygghet. För den som sedan, i värsta fall, hamnar i arbetslöshet har vi sänkt kraven för a-kassan så mycket att man faktiskt kan få den försörjningstryggheten. Det är alltså många fler som nu kommer att täckas av arbetslöshetsförsäkringen, vilket också är viktigt för att avlasta kommunerna och ge människor möjlighet att behålla sina kontrakt. Vi jobbar med en bred repertoar från regeringens sida. Vi behöver ha en dialog för att få veta vilka åtgärder som är mest effektiva för att hjälpa människor i den här situationen, och det har vi redan. Vi har också en aktiv bostadspolitik, som gör att det nu byggs väldigt många fler bostäder - framför allt just små hyreslägenheter med en lägre hyresnivå än vad som annars skulle ha varit fallet. Det hjälper självklart till när det gäller att få en väl fungerande hyresmarknad. Vi har också vidtagit många åtgärder för att hjälpa människor som redan är i hemlöshet, för det är också en enormt utsatt grupp i den här situationen. Vi har gett tillskott till såväl kommuner och Socialstyrelsen som ideella organisationer. Vi jobbar stenhårt, varje dag och varje natt, för att hitta lösningar så att krisen ska få så små sociala effekter som det över huvud taget är möjligt. Där ingår självklart också att titta på hur vi kan hjälpa hyresgäster att behålla sina hyreskontrakt och behålla den trygghet som bostaden utgör. Kan vi göra stora insatser nu har vi möjlighet att hjälpa människor även långsiktigt - och därmed hjälpa Sverige ur krisen.